Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är beredd vidta sådana åtgärder att fordonsägare, som ej i tid betalat fordonsskatt, ges möjlighet att i skälig anslutning till uppbördstidens utgång på ett smidigt och snabbt sätt erhålla skattekvitto och kontrollmärke sedan skattebeloppet och eventuell straffavgift erlagts. Uppbörd av fordonsskatt enligt det nya systemet för s.k. rullande uppbörd ägde rum första gången under tiden den 21 januari — den 11 februari 1974. Denna uppbörd omfattade samtliga fordon och skilde sig i praktiken inte från vad som gällt tidigare i fråga om uppbörd av automobilskatt. Vid uppbördstidens utgång visade det sig att ett stort antal fordonsägare försummat att betala skatten. Deras fordon skulle inte få användas efter den 11 februari förrän ägaren fått och löst nytt skattekrav på posten. Riksskatteverket beslöt då, efter samråd med bilregisternämnden och poststyrelsen, att fordonsägarna skulle få lösa de ursprungliga skattekraven senast den 21 februari under förutsättning att fordonsägaren samtidigt erlade fastställd restavgift. Denna uppgår till 4 procent av skattebeloppet, dock lägst 10 kronor. Med hänsyn till omläggningen av uppbördssystemet har genom denna engångsåtgärd öppnats möjlighet för de försumliga fordonsägarna att snabbare fullgöra sin betalningsskyldighet och därmed också snabbare kunna använda sina fordon.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Den framställdes vid en tidpunkt då det rådde stor förvirring och osäkerhet om innebörden av de nya bestämmelserna om rullande skatteuppbörd och kontrollmärke. Måndagen den 11 februari var sista dag för uppbörd av bilskatt. Många fordonsägare hade tyvärr inte fullgjort sina åligganden då. Genom tillmötesgående från postverkets sida medgavs dock att skattekvitto och kontrollmärke kunde utlösas även den 12 februari. Men i och med det var det stopp — ehuru ett stort antal icke utlösta försändelser låg på postanstalterna. Enligt uppgift skulle de ligga kvar ytterligare någon vecka. Även om fordonsägare — enligt det gamla systemet — nu betalade in såväl skatt som 4 procents straffavgift erhölls inte skattekvitto med kontrollmärke. Många fordonsägare bibringades uppfattningen att de i sådana fall kunde köra på postkvittot, som det hette. Det stod dock klart, rent formellt, att de då gjorde sig skyldiga till överträdelse av gällande bestämmelser, enligt vilka krävs att skattekvitto medförs vid färd och att kontrollmärke är fäst på bakre registreringsskylten. Som man förstår medförde det här högst besvärande olägenheter, för att inte säga katastrofsituationer, för dem som är beroende av bil för arbetsresor o. d. Det upplystes bl.a. att om man gjorde en sådan försenad inbetalning skulle det ta ända upp till två tre veckor innan man kunde få en duplettavi — ända fram till början av mars. Riksskatteverkets beslut att utsträcka liggetiden till den 21 februari hälsades självfallet med stor tillfredsställelse, men det är såvitt man kan förstå — det framgår också av finansministerns svar — en engångsföreteelse. Med det rullande uppbördssystemet kommer, även om det nu blir bättre information, många fall att inträffa där fordonsägare på grund av sjukdom, utlandsvistelse osv. inte kan klara skatten i tid och där behovet av bil kan bli akut. Enligt bilregisternämnden kommer det att ta ungefär en vecka innan ny skatteavi kan sändas ut. Praktiska skäl talar enligt mitt förmenande för en generell liggetid hos posten på tio dagar utöver den reguljära uppbördsperioden. För den extra tiden skall självfallet utgå en straffavgift. Det bör i sammanhanget uppmärksammas att inga påminnelseavier går ut på det sätt som ju sker när man får en vanlig postförskottsförsändelse. Jag har förståelse för att det inte sänds ut sådana påminnelseavier — det skulle praktiskt och ekonomiskt sett bli ett ganska besvärligt system. Men då bör man i gengäld ge fordonsägarna den här extra möjligheten till inlösen. Det kan självfallet också tänkas att länsstyrelserna får möjlighet att ge ett interimstillstånd för dem som verkligen behöver köra bil. Jag vill nu fråga finansministern om svaret skall tolkas så hårt som att detta verkligen är en engångsåtgärd och att det inte kan finnas något utrymme för en liknande åtgärd framöver — dvs. generell liggetid på tio dagar för de försumliga fordonsägarna.
Herr talman! Eftersom frågeställaren riktade en direkt fråga till mig kan jag väl säga att om man är angelägen om att kunna använda sin bil utan avbrott, så bör det vara så pass viktigt och intressant för vederbörande att betala sin skatt inom den tid som är angiven att man också gör det — det är ju en gång om året. Att föra in som något slags permanent system att det inte är så allvarligt med ett betalningsdatum, det har jag personligen stora betänkligheter inför. Huruvida man med hänsyn till erfarenheterna här i initialskedet skall göra något ytterligare medgivande eller inte är för tidigt att säga i dag.

Herr talman! Jag tar fasta på den senare delen av finansministerns inlägg — att han gärna för egen del vill se vilka erfarenheter det här systemet kan ge vid handen innan man kan överväga om man på något sätt skall förändra den praktiska utformningen av uppbörden i fortsättningen.

Herr talman! Fru Karlsson har frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att — utan att kontakt tas med de kommunala myndigheterna — befintliga stationshus, i samband med att tågen upphör att stanna, stängs och t.o.m. rivs trots att det finns behov av väntlokaler för busstrafikanter. Stationshusens primära funktion är att tillgodose behovet av arbetsoch personallokaler på bemannade stationer. Väntutrymmen för allmänheten upptar därför i regel en relativt liten yta av ett stationshus. Driftoch underhållskostnaderna för väntutrymmet kan därför betraktas som marginella så länge stationen är bemannad. Kostnaderna för att bibehålla väntutrymmen i stationshus där övriga lokaler inte används blir däremot normalt betydande. Det förekommer givetvis fall där arrangemang vidtas av det slag fru Karlsson åsyftar. Det får naturligtvis ankomma på statens järnvägar att från fall till fall bedöma dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Min fråga ställdes för 14 dagar sedan. Under den tid som gått sedan dess har flera engagerat sig i den här frågan, vilket bevisar att problemet är aktuellt. Sedan åtskilliga år tillbaka pågår en stark nedläggning av järnvägsnätet. På ett stort antal orter i vårt land har vi både järnväg och stationshus kvar, men inga tåg stannar. Oljekrisen har avslöjat att det finns svagheter i vårt moderna samhälle. Borde vi inte börja tänka om när det gäller att använda de resurser som redan finns tillgängliga, t.ex. järnvägarna? Den kollektiva trafiken inom kommunerna är i många fall dåligt utbyggd på grund av de stora kostnader som en utbyggnad för med sig för skattebetalarna. Som exempel på vad jag avsett med min fråga kan jag nämna järnvägsförhållandena i Skänninge. Sedan den 1 juli 1973 stannar inga tåg i Skänninge. De trafikanter som kommer med bussar från olika håll — Linköping, Motala, Vadstena, Mjölby — har ingen vänthall att gå in i; vänthallen är låst. Nu har SJ planer på att riva stationshuset och flytta verksamheten till ett godsmagasin, beläget på andra sidan om spårområdet. Det innebär att spårområdet måste passeras av samtliga SJ-kunder och även av bussarna på de tidigare nämnda linjerna. Också ur kulturhistoriskt och stadsplanemässigt perspektiv är det fel att riva detta ungefär 100 år gamla stationshus. Därför ber jag att få fråga kommunikationsministern om han är beredd att medverka till att stoppa det rivningsraseri som gripit omkring sig när det gäller stationshus.
Herr talman! Vi skall ju inte gå in på enskilda fall. Här har fru Karlsson nu talat om ett aktuellt stationshus. Jag har som vanligt haft behov av att ändå se litet på det aktuella fallet, och jag talar antagligen bara om för fru Karlsson vad hon redan vet, om jag säger att den här frågan är föremål för uppmärksamhet i det berörda området. Jag har lärt mig att frågan nu behandlas av SJ lokalt — den är föremål för utredning. Kommunstyrelsen är informerad och engagerad, enligt uppgift till mig, liksom kulturnämnden m.fl. Det går alltså inte att göra gällande att SJ i det här fallet kan riva något stationshus utan att möta protester från en rad instanser i kommunen. Alla parter skall naturligtvis säga sitt innan en sådan här sak sker — där skall vi vara överens. Det här gäller ju också ingrepp i stadsplan, som fru Karlsson nämnde, och enligt vad jag lärt mig kommer någon form av vänthall att bli resultatet. Sedan ställde fru Karlsson en mera principiell fråga om inte tiden är mogen att stoppa rivningsraseriet, som fru Karlsson uttryckte sig, när det gäller stationshus. Ja visst — man skall inte riva en järnvägsstation om det inte är så att den trafik som stationen haft att betjäna mer eller mindre upphört. Här har vi gemensamma intressen, fru Karlsson och jag och alla andra, att se till att stationshus aldrig blir aktuella för rivning, utan att vi åker tåg. Då kommer stationen både att bli kvar och att repareras och snyggas upp.
Herr talman! Jag tackar för det senaste svaret — det låter ju positivt. Men jag skall be att få påpeka att när den här frågan ställdes var inte kommunstyrelsen vidtalad; ingen i kommunen visste om att SJ hade planerat att riva stationshuset.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig om jag anser det rimligt att SJ genom nya bestämmelser kraftigt höjer biljettpriserna för pensionärer. Herr Jonsson i Mora har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att förhindra den kraftiga fördyring av pensionärernas resor som SJ:s nya rabattbestäm melser kommer att medföra. Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om regeringen är beredd att motsätta sig en försämring av rabatter på resor vid statens järnvägar, bl.a. för folkpensionärer. Herr Ringaby har frågat om jag inför kammaren vill deklarera min uppfattning om den av SJ aviserade ändringen av reserabattsystemet som bl.a. skulle medföra en avsevärd försämring av pensionärernas resemöjligheter. Herr talman! Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Som frågeställarna säkert känner till kommer på regeringens initiativ pensionärsrabatten vid SJ även i fortsättningen att utgöra 50 procent av ordinarie pris. Dessutom kommer inte något s.k. 67-kort att erfordras för köp av pensionärsbiljetter. Den nya rabatten skall — i enlighet bl.a. med vad riksdagen förordat — även gälla vid resa i första klass.

Herr talman! När jag nu tackar statsrådet Norling för svaret borde jag egentligen tacka för det konkreta svar jag och de andra frågeställarna fick redan dagen efter det att frågorna inlämnats. 67-kortet har varit en framgång för SJ. Det har medfört att antalet resande ökat, och kortet har också ett starkt socialt berättigande. Det ger många pensionärer en möjlighet att resa till en kostnad som kan upplevas som rimlig och överkomlig i förhållande till pensionen. Mot denna bakgrund är det helt förståeligt att många pensionärer upplevde beskedet om en kraftig höjning av deras resekostnader som en chock. SJ är ett affärsdrivande verk, och ett sådant verk gör sina bedömningar. Men även där måste man väl ändå ta vissa hänsyn. Så sent som förra året sade riksdagen i anledning av trafikutskottets betänkande nr 1 att förmånerna i anslutning till 67-kortet borde utvidgas. I det läget är det egendomligt att SJ, tydligen utan kontakt med departementet, kommer till ett sådant beslut som det vi nu diskuterar. SJ hade inte vid detta tillfälle offentligt lagt fram något material som visar att det var olönsamt med 67-kortet. Dessutom tycker jag inte heller att SJ har gjort något försök att marknadsföra 67-kortet. Målsättningen måste ju vara att få fler pensionärer att välja SJ, men det som nu hände kan tolkas så att SJ ville bli av med pensionärerna. Det är i så fall en helt omöjlig trafikpolitik. Om man höjer priset tillräckligt kraftigt blir man naturligtvis av med resenärerna. I sitt svar till den föregående frågeställaren förklarade ju också statsrådet mycket klart att det är angeläget att alla hjälper till att öka SJs trafik. Om situationen är sådan att SJ vill ha mer pengar för 67-kortet får väl SJ agera i vanlig ordning. En situation där SJ ena dagen går ut med ett beslut som av många uppfattas som helt felaktigt, och där vederbörande statsråd nästa dag rycker ut och rättar till det hela, är både orimlig och olustig. Oberoende av hur taxeförändringar rent tekniskt och regelmässigt skall ske måste alla inblandade parter ha ett intresse av att en fråga av detta slag, som bl.a. från sociala synpunkter är så viktig, inte hanteras så att allmänhetens förtroende för verken, regeringen och riksdagen rubbas. Det är bra att statsrådet nu har agerat, men det hade varit bättre om statsrådet tidigare hade talat om för SJ vad riksdagen tycker. Då hade inte denna situation uppstått.
Herr talman! Också jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag framställde den innan vi visste hur kommunikationsministern skulle agera i det här fallet. Jag frågade därför om han ville vidta åtgärder för att förhindra den kraftiga fördyring av pensionärernas resor som SJ:s nya rabattbestämmelser skulle medföra. Som herr Strömberg i Botkyrka mycket riktigt påpekade har vi ju fått ett snabbt svar på den frågan. Den förmån för pensionärerna som 67-kortet inneburit har varit mycket uppskattad. Kortet har varit omtyckt av pensionärerna, och det har också successivt förbättrats, inte minst efter framställningar i riksdagen under en lång följd av år. Kortets användning har utvidgats till flera grupper av pensionärer, och användningstiderna har också blivit generösare. Som herr Strömberg sade har trafikutskottet också skrivit att man även bör pröva möjligheterna att vidga 67-kortets användning ytterligare. Utskottet anförde bl.a. i fjol att de nya bestämmelserna beträffande 67-kortet enligt utskottets uppfattning bör medge att det får användas även vid resor i första klass, och dessutom bör man pröva ytterligare utvidgning av förmånerna, framför allt på områden där detta skulle medföra en ökad harmonisering med bestämmelserna i övriga nordiska länder. Dessutom borde man gå ut och försöka aktivera försäljningsverksamheten. När SJ:s beslut om ändrade bestämmelser för 67-kortet fattades blev det en mycket negativ reaktion från pensionärerna, som gjorde många påstötningar i olika sammanhang. Därför är det desto mera tillfredsställande att vi fick denna snabba ändring, så att det nu i stället har blivit förbättringar för pensionärerna att resa med rabatt. Detta är något som ligger i linje med vad jag och många med mig under flera år har motionerat om här i riksdagen, nämligen att resenärer med 67-kort borde få åka i första klass, att kortet skulle gälla flera dagar på året och att 67-kortet skulle ha obegränsad giltighetstid. Nu tas 67-kortet bort, och då finns inte längre den begränsning som det ändå innebar att pensionärerna måste resa ett visst antal resor per år för att utnyttja kortet till fullo. Jag noterar sålunda att här har varit en utveckling i rätt riktning, vi har fått bättre bestämmelser och bättre resmöjligheter för pensionärerna, och det finns kanske möjligheter att bygga ut förmånen ytterligare. Jag tackar för statsrådets initiativ och för de åtgärder som vidtagits i den riktning som pensionärerna önskat och som jag även under flera år har försökt att Nr 27

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Statens järnvägars prisrabatter har utan tvivel betytt en hel del för människors möjligheter att resa till något så när överkomligt pris och för att popularisera tågresandet över huvud taget. Speciellt gäller detta 67-kortet. Men rabattfloran har kanske blivit litet vildvuxen, och i och för sig är det väl ingenting att säga om att man från SJ:s sida vill se över denna flora och komma fram till klarare och enklare rabattbestämmelser. Men resultatet bör ju inte bli att allmänhetens möjligheter att resa med tåg försvåras på grund av prishöjningar eller andra försämringar. Som sagt har 67-kortet spelat en alldeles speciell roll i detta sammanhang, och i runt tal var femte ålderspensionär har enligt uppgift använt sig av denna rabattmöjlighet under år 1972. Det är enligt min uppfattning inte så litet. Under år 1972 såldes 234 000 67-kort, varav i runt tal 199 000 till ålderspensionärer och 35 000 till förtidspensionärer. Sammanlagt 1 258 000 rabattresor företogs detta år. Principen bakom 67-kortet är så att säga internationell. I Danmark, Norge och Finland har man liknande bestämmelser, men arrangemangen avviker något från varandra i den praktiska utformningen. För min del har jag i trafikutskottet förespråkat att man borde försöka åstadkomma en samordning av bestämmelserna i de nordiska länderna och därmed möjliggöra för pensionärerna att resa på ett kort i samtliga dessa länder. Många motioner har väckts angående 67-kortet, och alla har gällt förslag om utvidgning av förmånerna i detta. SJ:s beslut att försämra pensionärsrabatten var ett steg i helt motsatt riktning, och det är bara att tacksamt notera att regeringen ingripit och både räddat 67-kortet och förbättrat de nuvarande bestämmelserna. Från järnvägsmän har jag emellertid också fått beklaganden över försämringen av familjerabatten. Den nya familjerabatten kommer inte att resultera i billigare resor än den gamla i något alternativ. Tvärtom kommer den att innebära en väsentlig fördyring i många reserelationer och kommer kanske att medföra att folk tar bilen i stället. SJ framhåller att företaget har samma företagsekonomiska lönsamhetskrav på sina rabatter som på de allmänna taxorna. Men familjerabatten är liksom pensionärsrabatten en från social synpunkt betydelsefull rabatt och borde inte försämras. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om vi kan förvänta att regeringen tar upp också den frågan till diskussion med SJ.

Herr talman! I nuläget hade det kanske räckt med ett enkelt tack till kommunikationsministern för att statsrådet i samverkan med SJ inte bara har räddat pensionärsrabatterna utan också betydligt förbättrat dem. Men jag vill ändå göra några reflexioner med anledning av detta, kanske att anteckna i minnet, herr statsråd. 17 På ett sätt kan jag förstå SJ-chefens dilemma. Han liksom alla andra företagschefer för en ojämn kamp kamp mot ständiga kostnadsstegringar. Den näringspolitik och ekonomiska politik som regeringen bedriver tvingar fram prishöjningar på bred front och tvingar också regeringen att göra brandkårsutryckningar, som statsrådet Norling nu också gjort för att rädda pensionärsrabatterna. SJ sitter ju — om uttrycket tillåts — i samma båt som alla andra företag och får ideligen kryssa sig fram mellan allt flera och allt vassare kostnadsskär. Regeringen har bara att kasta ut fler och fler livbojar för att vi skall kunna hålla oss flytande. På snart sagt alla områden måste staten skjuta till miljardbelopp för att folk med även ganska goda inkomster skall kunna klara sig. Men trots detta anser jag att SJ ibland bedriver en ganska svårförståelig prispolitik. I många branscher inom det enskilda näringslivet har man en mycket rikhaltig flora av både rabatter och realisationer som lockar fram en konsumtion som annars inte skulle ha kommit till stånd. Utan tvivel lockar 67-kortet fram stora mängder resenärer som annars inte skulle ha rest. SJ:s attack mot pensionärsrabatterna var därför enligt min uppfattning en illa genomtänkt manöver för att klara de farliga blindskär som den ekonomiska politiken skapar.

För dagen, herr talman, är jag alltså nöjd med kommunikationsministerns åtgärder. Det var ju inte så mycket annat att göra. Men framtiden ter sig för mig ganska osäker.
Herr talman! Jag vill bara till herr Ringaby säga att man må ha en berättigad oro för hur vi i framtiden skall kunna klara bl.a. vårt järnvägsnät.

Det är min bestämda uppfattning att vi då skall kunna diskutera dessa frågor på ett helt annat sätt än i dag när vi lever med ett — jag tillåter mig att citera ett yttrande jag fällde för någon tid sedan — trafikpolitiskt beslut som i långa stycken har överlevt sig självt. Vi befinner oss alltså nu i ett läge där vi snabbt måste ta fram, via utredningar på olika områden, underlag för ett nytt riksdagsbeslut. När den dagen är inne att detta material föreligger — och jag hoppas det inte skall dröja alltför länge — är jag åtminstone personligen övertygad om att vi skall kunna se på detta avsnitt, som jag för tillfället förvaltar, med en något större optimism än som kom fram i herr Ringabys senaste inlägg.

Herr talman! Kommunikationsministern sade ingenting om min fråga beträffande familjerabatterna. Jag förstår att kommunikationsministern är fullt medveten om konsekvenserna av de nya bestämmelserna, som innebär att rabatten kommer att bli 25 procent. Men jag har roat mig med att göra några räkneexempel, med reservation för att de inte är exakta, som visar att det blir betydande prisskillnader jämfört med det gamla systemet. En resa Karlstad—Stockholm tur och retur för fyra fem personer medför en ökning med 125 kronor. Jag har också gjort beräkningar för Karlstad— Trelleborg för fyra personer och Karlstad—Kiruna; det visar sig att priserna över lag ökar med en tredjedel jämfört med den gamla rabatten. Även för tre personer blir det betydande höjningar. När vi nu står inför en ny sommarsäsong med semesterresor osv. tror jag att detta är olyckligt. Jag skulle vilja vädja till kommunikationsministern att hålla ögonen på detta i fortsättningen.
Herr talman! Jag förde kanske ut debatten litet längre än att bara gälla frågan om 67-kortet och pensionärsrabatterna. Jag vill tillfoga att jag verkligen hoppas att kommunikationsministern har rätt när han har en optimistisk syn på framtiden i fråga om SJ:s förmåga att klara kostnaderna. Jag kanske inte delar den till fullo som utvecklingen är i dag. SJ är ju oerhört känsligt för kostnadsstegringar, särskilt lönebikostnader som slår mycket hårt även på de statliga företagen. Rationaliseringen måste vara oerhört kraftig för att klara dessa kostnader, och jag är litet tveksam om man i det långa loppet kommer att klara det.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag är beredd att medverka till att SJ vid ändring i järnvägstrafiken i sådana fall där en indragning av järnvägstrafik innebär risk för företagsnedläggning och friställning av arbetskraft tar hänsyn härtill. Frågor om nedläggning av järnvägstrafik avgörs av regeringen efter framställning från statens järnvägar. Vid den undersökning inom SJ som föregår varje nedläggningsframställning samråder SJ regelmässigt med berörda intressenter, däribland arbetsmarknadsstyrelsen.

Herr talman! Jag vill först säga att jag tror att kommunikationsministern har i någon mån missuppfattat min fråga. Det gäller inte nedläggning av järnvägstrafik utan indragning av järnvägstrafik. Det konkreta fall som ligger bakom min fråga kanske kan få utgöra ett exempel. Vid en järnvägsstation där statens järnvägar har haft såväl godssom persontrafik har SJ ansett att godsmängden har blivit så ringa att man ämnar upphöra med vagnslasttrafik, men det är inte fråga om att nedlägga järnvägen i detta fall. Till orten i fråga har en del industrier lokaliserats i god tro. Bland dem finns en som är mycket beroende av vagnslasttrafik med järnväg och inte lämpligen kan transportera sina produkter med bil. Visserligen har produktionen under de senaste åren minskat, men i höstas skedde en upprustning av företaget, och trenden är ständigt stigande. Nu har SJ aviserat indragning av vagnslasttrafiken från den 1 juni. Både kommunen och företagaren menar att detta skulle göra det omöjligt för företaget att leva vidare — det är dock ett företag som har från 45 och upp till 60 arbetare i dag och som är av mycket stor betydelse för bygden. I detta fall har kommunen reagerat och skrivit till trafikdistriktet, men i varje fall har det inte ännu kommit något positivt svar, utan beslutet att dra in vagnslasttrafiken kvarstår. Jag förstår väl att det från rent företagsekonomisk synpunkt för SJ kan vara negativt att ha vagnslasttrafiken kvar, men däremot är det från samhällsekonomisk synpunkt ett mycket hårt slag om vagnslasttrafiken skulle dras in. Det har just sagts att de här industrierna nu kan säkerställa en ganska omfattande trafik. Därför vill jag ställa frågan, huruvida inte kommunikationsministern skulle vilja söka positivt påverka behandlingen av detta och liknande fall, så att också de samhällsekonomiska synpunkterna beaktas. Riksdagens revisorer har i en promemoria för något år sedan särskilt framhållit att det vore önskvärt att samhällsekonomiska synpunkter tas under övervägande vid sådana tillfällen. Jag ber att få tacka för svaret men skulle gärna vilja ha ett besked att kommunikationsministern har en positiv inställning till den här frågan.
Herr talman!

I normala fall — jag säger normala — torde ett företags transportorganisation vara så pass rörlig att den kan anpassas till ändrade transportförutsättningar utan större olägenheter. Jag kan ju inte gå in på det fall som herr Henmark tänker på, men jag vill rent allmänt säga att vid den regionala trafikplanering som sedan några år är i gång runt om i landet görs i varje län en undersökning av godstrafiken lika väl som av persontrafiken. Det skulle överraska mig om inte det här fallet i något sammanhang skulle ha kommit att diskuteras under det arbetet, eftersom förutom länsstyrelsen varje kommun är engagerad i den regionala trafikplanering som pågår. Kalla det gärna ett tips att det bör vara möjligt att i det regionala trafikplaneringsarbetet, i den mån man inte har uppmärksammat det, peka på det här fallet innan arbetet så att säga läggs samman till en helhet i länet. Det vore märkligt om man inte skulle kunna, kanske inte rädda stationen på det sätt som herr Henmark talar om, men finna någon sådan formel att minsta möjliga olägenhet uppstår.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för tipset. Den av mig åsyftade produktionen har emellertid knappast så stor interregional betydelse. Om man skulle följa de synpunkter som kommunikationsministern gav till känna för något halvår sedan beträffande fördelningen av trafik mellan järnvägstransport och landsvägstransport är jag alldeles övertygad om att de transporter det här gäller odelat skulle tillfalla järnvägen.

Jag tror att det skulle vara negativt för SJ, även om jag inte vill betvivla kunnigheten hos dem som har prövat ärendet. Men jag är övertygad om att det behöver omprövas, så att ett beslut kan fattas som blir till godo för hela bygden och även för SJ.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag är beredd att medverka till samordnade taxor för SJ:s tågoch busstrafik så att det merbesvär och den irritation som nu föreligger hos resenärer, järnvägspersonal och bussförare och som hänför sig till bristen på samordning kan förebyggas. Regeringen har — med anledning av trafikutskottets uttalande i betänkandet 1972:2 och riksdagens beslut i frågan — i juni 1973 uppdragit åt statens järnvägar att snarast vidta de åtgärder som erfordras för att i möjlig mån eliminera de olägenheter för resande som följer av tillämpningen av s.k. snittaxa vid kombinerade tågoch bussresor.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern även för detta svar. Eftersom den sak det gäller är mycket känd tror jag inte att jag behöver ta något konkret exempel. Jag vill bara påminna om att den irritation som debatterades i kammaren redan i november 1972 inte har avtagit utan tvärtom är lika brännande. Det kommer då och då telefonsamtal där man frågar: ”Kan ni inte göra något åt det där?” Redan 1972 sade kommunikationsministern att sakkunniga skulle utreda frågan om samordningen och att den var prioriterad. I våras tog riksdagen ännu ett steg och begärde utredning. Nu har det gått mer än ett halvt år, och ännu har ingenting hänt. Irritationen är lika stor. Man frågar sig hur lång tid detta skall behöva ta. Ibland kan en taxeändring ske mycket snabbt, men i andra fall tar den alltså lång tid. Beträffande busstaxorna beslutar ju SJ suveränt och när det gäller järnvägstaxorna beslutar regeringen suveränt. Därför borde man kunna tänka sig att regeringen litet snabbare undanröjde ett sådant här irritationsmoment. Den nuvarande ordningen leder till en del underligheter. Jag har exempelvis konstaterat att om man reser första klass kan man få åka buss på järnvägsbiljetten, men om man åker andra klass går inte det — då måste man lösa en särskild biljett till bussen, och den blir i regel mycket dyr. Jag vet inte om det är en tendens att på något sätt belöna dem som har råd att åka första klass. Jag tycker att man socialt sett tvärtom skulle säga att de som åker andra klass behöver få åka på sin järnvägsbiljett även när de måste byta till buss. Det finns som sagt många irritationsmoment, och det skulle vara bra från kundtjänstsynpunkt och för att attrahera människorna till att gynna SJ att ta bort dessa irritationsmoment så snabbt som möjligt. Jag hoppas att det nu kommer en extra påstötning så att vi får ett resultat.
Herr talman! Herr Henmark är lika underkunnig som jag om att detta inte är så enkelt att ändra som vilket rabattsystem som helst. Snittaxan bygger på ett tekniskt förfarande som man måste tränga in litet djupare i innan man kan göra den radikala ändring som riksdagen har anmodat regeringen att uppdra åt SJ att vidta. Jag skall inte förlänga debatten med någon konkretisering av de svårigheter som här föreligger, men det bör ändå få sägas att det gäller att företa den sista biten av resan med buss på samma biljett som lösts för järnvägsresan. Herr Henmark och jag har varit med så länge att vi vet att det, för att det skall bli någon ekonomi i den busstrafik som skall betjäna resans sista mil, inte bara går att ta den procentuella del av det totala biljettpriset som skulle falla på den sista biten. Men trots allt har riksdagen gjort detta uttalande, och regeringen har, som jag sade i mitt svar, uppdragit åt SJ att vidta erforderliga åtgärder. Jag skall, som herr Henmark här föreslår, gärna förvissa mig om hur långt arbetet har fortskridit.
Herr talman! Eftersom herr kommunikationsministern tog detta exempel med den sista biten av en resa vill jag anföra ett aktuellt fall. En person skulle resa från Växjö till Vittsjö, en station som ligger ett par mil norr om Hässleholm på vägen mot Markaryd. Det är mycket fina förbindelser till Hässleholm. Det går en järnväg även till Vittsjö, men för att fortsätta resan med järnväg från Hässleholm till Vittsjö måste denne person vänta i två timmar. Det gick emellertid en SJ-buss till Vittsjö tio minuter senare. Busslinjen löper parallellt med järnvägen, och den är väl insatt som något slags ersättning för att man har en dålig frekvens på järnvägstrafiken. Den här personen steg på bussen. Men han vägrades att resa med bussen utan att lösa ny biljett. Han måste betala 7:40 men fick samtidigt veta att han på Vittsjö järnvägsstation kanske kunde få restitution på biljettpriset för att han inte rest den sista biten med järnväg. Bara för att pröva den möjligheten begärde han restitution och fick väl någon krona tillbaka. Det verkar inte särskilt fyndigt med en sådan administration och ett så underligt förfaringssätt. Det innebär ju ingen som helst standardökning att gå över från järnvägen och fortsätta resan med buss. En buss har inte någon högre standard, men ändå skall man få betala så mycket för att man reser med bussen. Jag tror att det är på tiden att vi ändrar på detta. Lika väl som det 1972 — jag tror att det var i maj — gick att införa denna snittaxa, tycker jag att man borde kunna ta bort denna till dess vi har fått ett genomtänkt förslag.
Herr talman! Vi är nog inte oense i så mycket, herr Henmark och jag. Men jag skall för fullständighetens skull ta ytterligare ett exempel som visar att det finns små hakar i det här resonemanget ur den enskilde resenärens synpunkt. Antag att herr Henmark eller jag reser med SJ på tåg en längre sträcka. Det visar sig att SJ på den sista biten av denna sträcka — låt oss säga att det är tre å fyra mil — aldrig har haft någon busstrafik. Däremot trafikeras den delen av ett privat bussföretag. Jag frågar då herr Henmark utan att kräva något svar: Skall vi också be att det privata bussföretaget, därest vi väljer att resa med buss den sista biten, transporterar herr Henmark eller mig på järnvägsbiljetten?
Herr talman! Då man anlitar olika affärsföretag brukar man inte åberopa rabattmöjligheterna hos det ena affärsföretaget för det man köper hos det andra. Om man däremot köper två saker i samma affärsföretag brukar detta räkna ihop beloppen på en gemensam räkning. Det tycker jag borde kunna ske även i detta fall.
Herr talman! Men den resande rår ju inte för att det är ett privat bussföretag som kör den sista biten.

Herr talman! Herr Rämgård har frågat mig om jag vill redogöra för min uppfattning om en förstärkning av järnvägen Oxberg—Älvdalen så att arbetet på domänverkets anläggning för flistillverkning omedelbart kan igångsättas. SJ och domänverket har haft överläggningar i denna fråga. SJ gör för närvarande en kostnadsberäkning av nybyggnad och upprustning av berörda SJ-anläggningar samt en driftplanering av den beräknade trafiken. I anslutning härtill kommer en bedömning att ske av SJ:s möjligheter att ombesörja de planerade transporterna. Med hänsyn till pågående beredning av frågan är jag inte beredd att göra något närmare uttalande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret även om jag hade hoppats att det skulle ha varit något fylligare. Det är synnerligen angeläget att den här frågan får en snar lösning. Norra Dalarna har som kommunikationsministern säkert känner till haft en stor arbetslöshet från mitten av 1960-talet, och den har haft till följd att många människor tvingats söka sig arbete på andra håll. Under det senaste året har den negativa befolkningstrenden brutits, och en påtaglig förbättring i vad gäller befolkningsutvecklingen har inträtt. Ännu finns dock en mycket hög arbetslöshet i norra Dalarna, och därför betraktar vi det med stor tillfredsställelse att domänverket nu vill satsa på en flisterminal i Älvdalen. Domänverket, som här räknat på helt företagsekonomiska grunder, anser sig kunna sysselsätta ca 40 man under den första tiden för att sedan utöka verksamheten till omkring 60 man i s.k. treskiftsgång. Vad dessa arbetstillfällen betyder för en bygd av Älvdalens storlek kan jämföras med sysselsättning för 500—600 man i storstadsområdena. Domänverket, som har egna skogar inom området, kommer till stor del att vara självförsörjande vad beträffar råvaran, dvs. klendimensioner och spillvirke. En av förutsättningarna för att flisterminalen skall bli verklighet är att transportfrågan blir ordnad på ett tillfredsställande sätt. Domänverket har begärt att SJ skall bekosta en förstärkning av järnvägsdelen Oxberg—Älvdalen, men enligt de hittills hållna överläggningarna tycks man inte vid SJ vara benägen att göra denna investering på ca 2 miljoner kronor. SJ:s investering får inte ses bara mot bakgrund av den tilltänkta flisterminalen utan också mot andra redan befintliga transportbehov inom området. Totalt sett tror jag att denna investering måste vara ekonomiskt riktig även för SJ. Vad som är principiellt intressant i denna fråga — förutom den lokala aspekten — är att här står två statliga verk mot varandra. Båda lägger företagsekonomiska motiv som grund för sina ställningstaganden, vilket man kan förstå. Men risken vid de fortsatta överläggningarna mellan SJ och domänverket är att man kan komma fram till att det är bättre att placera flisterminalen på annan plats som ur transportsynpunkt är lämpligare. Detta för i sin tur med sig att kommunen mister det välkomna arbetstillskottet. I synnerhet som råvaran finns inom kommunen och kan förädlas skulle detta vara högst beklagligt. Som jag ser det måste SJ ta sin del av kostnaderna. Om vi någonsin skall uppnå regional balans är järnvägen ett mycket viktigt instrument för detta. Kommunikationsministern har ju själv uttalat att vi mera måste föra över den tunga trafiken på räls, men när man skall försöka omsätta det i praktiken blir det strax svårare. Har SJ inte fått direktiv om att arbeta med en sådan målsättning?
Herr talman! Jo då, jag tycker att vi skall sträva efter ökade transporter för SJ. Men i det här aktuella fallet måste vi, herr Rämgård, avvakta de båda parternas förhandlingar. Det skulle se märkligt ut om vi mitt under pågående överläggningar mellan domänverket och SJ skulle gå in och tala om hur de skall göra. Det bästa är om de kan komma överens inbördes utan någon inblandning. Jag hyser optimism i det aktuella fallet — i motsats till herr Rämgård, som redan tycks ha kastat in handduken. Jag tror fullt och fast på att dessa två parter är intresserade av en positiv lösning, och det för knappast frågan framåt om vi i förväg dömer ut det hela.
Herr talman! Vid de överläggningar som hittills förekommit har SJ redan sagt att SJ inte anser sig kunna göra några investeringar i det här fallet. Därför är jag rädd att vi kanske mister den här anläggningen i norra Dalarna, om det inte sker vissa påtryckningar. Man pekar på att de s.k. trätågen från Oxberg till Mora har bekostats av skogsbolagen. Det har varit anledningen till att SJ inte tidigare gått in med några ekonomiska investeringar, och SJ vill inte heller göra det nu, utan domänverket skulle få stå för dessa kostnader. Det är där konflikten ligger, och jag är rädd för att förhandlingarna kanske strandar.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten, men jag vill upprepa att även statens järnvägar bör ha rättighet att få preciserade uppgifter innan man bestämmer sig. Vem som sedan skall betala det ena eller det andra vid en trafikinvestering av detta slag får bli beroende av vilket resultat parterna kommit till vid sina överläggningar. Det kan inte, såvitt jag förstår, vara något fel att SJ ber att få preciserade uppgifter om fördelningen på olika varuslag, vad som skall fraktas i form av flis och vad som skall fraktas i form av sågade trävaror, vilka destinationer det gäller, inlandsdestinationer, utlandsdestinationer osv. Det är vanlig enkel ordning när man skall komma överens med någon motpart i sådana här sammanhang. Jag tror således att herr Rämgårds och min diskussion kommer litet för tidigt. Det kan bli andra tillfällen då vi får anledning att diskutera den här frågan ytterligare. Jag vill upprepa att jag för dagen inte har någon anledning att se pessimistiskt på den.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag anser att det med hänsyn till avsikten med den pågående trafikplaneringen är lämpligt att minska antalet turer på järnvägslinjen Ljusdal—Gävle. I samband med tidtabellsskiftet i juni varje år anpassar SJ tågförbindelserna till de aktuella resebehoven. Berörda kommuner informeras i god tid om vad förändringarna kommer att innebära. Eventuella synpunkter och önskemål beträffande den planerade trafiken beaktas i möjlig mån av SJ. Utan att själv ta ställning till här ifrågavarande tidtabellsfråga så anser jag rent allmänt, att SJ skall ha möjlighet att vidta mindre genomgripande förändringar av trafiken utan hinder av att den regionala trafikplaneringen ej är genomförd. Målsättningen bör dock vara att den totala trafikförsörjningen inom berörda region inte försämras.

Herr talman! Först ett tack för svaret, som åtminstone i sin sista del var positivt. Kommunikationsministern säger: ”Målsättningen bör dock vara att den totala trafikförsörjningen inom berörda region inte försämrag.” Jag har tagit upp denna fråga på riksdagsplanet därför att den gäller viktiga principer enligt min mening. Man kan fråga t.ex.: Är det lämpligt att SJ föreslår eller genomför försämringar i kommunikationerna under tiden som arbetet med trafikplanen för regionen och länet pågår? Är det i överensstämmelse med statmakternas beslut i fråga om regionalpolitiken att lägga enbart kostnadsaspekter på en fråga av det här slaget? Det gäller här trafikförsörjningen för ett viktigt regioncentrum med omland. Ljusdal tillhör därjämte de regioncentra där det enligt riksdagens beslut kunde bli nödvändigt att göra särskilda insatser för att regional service skall finnas tillgänglig. Det måste då sägas vara i högsta grad olämpligt att ett statligt verk går in för att försämra servicen — tvärtemot vad riksdagen beslutat. Vi vet alla att just kommunikationerna och servicen på det området är av utomordentligt stor betydelse. Och det är en viktig tur det är fråga om att dra in. Utan att behöva avstå från nattsömnen får man genom den turen möjlighet till framoch återresa samma dag till såväl Gävle som Stockholm och även god tid för uträttande av de ärenden som föranleder resan. Alla myndigheter på länsplanet är förlagda till Gävle. Landstinget har sin förvaltning där, och där ligger också länets centralsjukhus. Det är många som har ärenden dit, och för alla dem har denna tur stort värde. Genom att turen kan anslutas till annat tåg i Gävle för resa till Stockholm har den betydelse också för resenärer som ämnar sig dit. Bra kommunikationer är en förutsättning för att en ort skall kunna leva och vidareutvecklas. Det är därför enligt min mening orimligt att SJ utan att beakta regionalpolitiska effekter kan dra in den ena turen efter Nr 27 den andra enbart av kostnadsskäl. Det är de totala effekterna — även de Torsdagen den psykologiska — som måste tas med i bedömningen. Vill man ha en 21 februari 1974 godtagbar plan för den regionala trafikförsörjningen kan man inte acceptera att SJ drar in viktiga resemöjligheter. Därför ställer jag frågan till kommunikationsministern: Är en åtgärd av det slag som jag här påtalat i överensstämmelse med de principer vi fastställt för regionalpolitiken och trafikförsörjningen?

Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig om regeringen avser att inom kort — till synes utan att ha ordentligt låtit utreda effekterna på svensk ekonomi — förelägga riksdagen förslag om väsentligt ändrade regler för företagens utlandsinvesteringar. Inom industridepartementet har upprättats en promemoria — numera offentliggjord — med förslag till vissa ändringar i valutalagstiftningen. De föreslagna ändringarna möjliggör en bedömning av mer betydande utlandsinvesteringar, inte bara som hittills från penningpolitiska utgångspunkter utan också utifrån industrioch sysselsättningspolitiska utgångspunkter. Efter det att promemorian remissbehandlats avser regeringen att förelägga riksdagen förslag i ämnet.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Lidbom för svaret på den fråga som jag tillåtit mig ställa. Jag ställde frågan med anledning av tidningsuppgifter som tydde på att regeringen inom kort skulle förelägga riksdagen förslag om väsentligt ändrade regler utan att närmare ha låtit utreda effekterna på svensk ekonomi. Mina farhågor har också till fullo besannats i den promemoria som utarbetats under statsrådet Lidboms ledning och i det svar jag nyss har fått. I departementspromemorian och i sina framträdanden har statsrådet sökt tona ner betydelsen av de föreslagna förändringarna, och jag förstår mycket väl att han vill göra det. Ändringarna är enligt min och mångas mening mycket svåra att förena med OECD:s kapitalliberaliseringsstadga och därmed också med Sveriges fördragsmässiga internationella förpliktelser. Nedtoningen syftar enligt min uppfattning till att dölja denna brist på överensstämmelse. Sveriges internationella förpliktelser innebär skyldighet att fritt tillåta svenska företagsinvesteringar i utlandet. Nu avser regeringen att låta riksdagen anta ett förslag som i praktiken skall filtrera alla utländska investeringar genom s.k. allmänpolitiska bedömningar. Regeringen hoppas kunna utnyttja det undantag i OECD:s kapitalstadga som säger, att undantag från regeln om fri rörlighet för investeringar kan få göras om en viss bestämd investering på grund av beloppets storlek eller andra skäl är ”exceptionellt skadlig” för hela landets intressen. OECD skall för övrigt granska varje gång undantagsmöjligheten utnyttjas. Nu anser regeringen att denna undantagsmöjlighet för exceptionella fall skall kunna utnyttjas för något som i praktiken blir en prövning av alla svenska utlandsinvesteringar med ledning av de allmänpolitiska värderingar som regeringen kan göra. Det är uppenbarligen i medvetande om att detta knappast håller som herr Lidbom i departementspromemorian anför: ”I varje fall föreligger det inte någon mot denna bedömning stridande vedertagen tolkning eller etablerad praxis i fråga om anmärkningens användbarhet i konkreta fall.” Denna avslöjande formulering är allt promemorian har att säga. Jag skulle därför vilja fråga: Har svenska regeringen inte hört sig för hos OECD om denna tolkning håller? Och om OECD inte ingriper: Har regeringen låtit undersöka vilka konsekvenserna skulle bli om andra länder på samma sätt börjar kringgå de internationella reglerna för handel och företagsamhet?
Herr talman! Jag hoppas att herr Hovhammar får tillfälle att senare i år återkomma till sina farhågor när det gäller detta ämne och till sakdebatten. Det vore, enligt min mening, ett missbruk av frågeinstitutet om vi nu försökte gå in på de stora och rätt kniviga frågor som herr Hovhammar drog upp i sin replik till mig. Låt mig bara säga att jag icke nedtonat betydelsen av det förslag som har framlagts av industridepartementet i den meningen att vi skulle ha påstått att det inte är någonting betydelsefullt som föreberetts. Givetvis är det så. Utlandsinvesteringarna har fått en sådan omfattning och en sådan betydelse för vår ekonomi att det är av stor vikt att ansvariga myndigheter kan pröva de mera betydande investeringarna, inte bara med tanke på vår valutareserv och vår penningpolitiska ställning utan också med hänsyn till vad en tilltänkt investering betyder för sysselsättning och industristruktur i vårt land. Det är sannerligen ingenting som man har anledning att nedtona. En helt annan sak är att det inte kommer att finnas så värst många fall då man har anledning att säga ett formellt nej till en tilltänkt utlandsinvestering, inte minst om man får tro vad som ofta framhållits från industrihåll. Men framtiden får väl utvisa hur det förhåller sig med den saken. När det gäller OECD finns det inte någon tolkningsinstans till vilken staterna brukar vända sig innan de företar lagstiftningsåtgärder var och en för sig, utan varje stat får tolka och bedöma stadgarnas innehåll på egen hand. Eventuella problem får dyka upp vid tillämpningen så småningom. I detta fall tror jag att vi beträffande lagens utformning kan känna oss trygga i förhållande till OECD.

Herr talman! Jag tror det är alltför lättvindigt att säga att vi nog skall kunna klara av det här med OECD. När man studerar frågan ingående kommer man snart fram till att det inte riktigt stämmer. Sanningen är faktiskt den att Sverige kommer att göra betydande avsteg till följd av det som regeringen nu förbereder. I promemorian försöker man tona ner betydelsen av ändringen genom att gång på gång framhålla att Sverige redan tillämpar tillståndsprövning med hänsyn till valutabalansen. Vad som däremot inte nämns i promemorian är att detta kunnat ske endast därför att Sverige sedan ett par år tillbaka till det yttersta utnyttjat en undantagslagstiftning i OECD:s kapitalstadga, nämligen den som säger att ett land temporärt kan suspendera bestämmelserna om landet befinner sig i en mycket besvärlig valutasituation, men det tror jag inte att regeringen och herr Lidbom vill påstå att Sverige för närvarande gör. På företagarhåll tycker vi också att man har gjort det här alltför hastigt. Näringslivets folk har inte blivit i tillfälle att närmare ta del av och diskutera problemen. Detta har framförts från industrihåll, och jag vill också gärna framhålla det i kammaren. Jag vill även ställa frågan, för den händelse man tänker framlägga en proposition av det här slaget, om det finns exempel på att företag har misskött investeringar av det slag det här handlar om och som då inverkat negativt på sysselsättningen. Finns det alltså exempel på att svenska företag har misskött sin sits i detta avseende, och är det till följd härav som regeringen nu så småningom kommer att framlägga den aviserade propositionen?
Herr talman! Herr Hovhammar har tydligen en oemotståndlig lust att föregripa den sakdebatt som vi kommer att få senare i vår. Jag skall emellertid fortfarande försöka att i möjligaste mån hålla mig borta från den debatten men måste säga några ord med anledning av det senaste som herr Hovhammar yttrade. Utgångspunkten för regeringsarbetet i denna fråga har varit att det ingalunda är någon självklar princip att företagen ensamma och suveränt skall bedöma vilka investeringar de vill göra utomlands, så snart man inte med konkreta exempel kan påvisa att de faktiskt har missbrukat sin bestämmanderätt. Utgångspunkten för oss är en annan. Dels har dessa utlandsinvesteringar genom sin omfattning och sin ständigt stigande volym fått allt större betydelse för det svenska samhället och för den svenska samhällsekonomin, dels är det uppenbart att det finns risker för konflikter mellan företagens egna ekonomiska intressen och samhällets intressen beträffande bl.a. hänsynen till sysselsättningen eller i fråga om industristrukturen. Förekomsten av dessa risker är för oss skäl nog att ingripa med en lagstiftning som gör det möjligt att förebygga att riskerna förverkligas.
Herr talman! Eftersom herr Lidbom inte har kunnat bevisa att det har skett några övertramp tycker jag det är övermaga att här försöka få till stånd en ändring i de svenska utlandsinvesteringarna. När ärenden skall handläggas av staten är det stor risk för en byråkratisering. Det tar alltför lång tid att få igenom ärenden. Företag som skall investera i utlandet måste i många fall ge besked snabbt. Man måste kanske ta ställning på några få dagar och då blir det med den föreslagna nya ordningen ytterst besvärligt. Jag upprepar: Inom näringslivet måste många beslut fattas snabbt, och den här åtgärden är enligt vår uppfattning något som kan medföra förseningar i viktiga beslut. Vi håller före att ifrågavarande utredning är föga genomtänkt. Den innehåller inga som helst genomlysningar av investeringsproblematiken. Jag upprepar än en gång: Ett bättre samråd med näringslivet hade varit önskvärt. Vi tror också att en ändring av reglerna på sikt kan innebära en politisk styrning med risk för att obehöriga intressen kommer att spela en roll vid beviljandet av tillstånd till utlandsinvesteringar.

Herr talman! Herr Bohman har i interpellation till statsministern som lämnades den 22 januari frågat om regeringen är beredd att omgående ta initiativet till en vittomfattande, objektiv och klarläggande informationskampanj om innebörden och innehållet i det nu vilande grundlagsförslaget. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Som har framhållits i interpellationen är det ett allmänt intresse att kännedom om en ny grundlag tränger ut till allmänheten. Inom justitiedepartementet har också utarbetats en informationsskrift om grundlagsreformen. Informationsskriften ingår som ett led i den information som från justitiedepartementets sida fortlöpande lämnas om ny lagstiftning, som berör centrala rättsområden. Avsikten är att den utarbetade skriften skall sändas till alla hushåll så snabbt som det är tekniskt möjligt efter det att den nya regeringsformen och den nya riksdagsordningen har antagits slutligt. I skriften kommer att ges en översikt över grundlagsreformen med tyngdpunkten lagd på innehållet i den nya regeringsformen. Därigenom bör skriften, på det sätt som har antytts i interpellationen, också kunna komma till användning som studiematerial. I olika sammanhang och också i interpellationen har hävdats att informationen om grundlagsreformen har varit bristfällig. Jag vill emellertid erinra om att arbetet på reformen i dess olika faser tilldragit sig stor uppmärksamhet och medfört intensiv debatt i massmedia. Såväl grundlagberedningens slutbetänkande som regeringens proposition behandlades ingående i pressen. Från regeringens sida ställdes också ett omfattande bakgrundsmaterial till massmediernas förfogande när propo sitionen lades fram i mars 1973. Också riksdagsbehandlingen av propositionsförslagen under våren 1973 behandlades utförligt i pressen. Av intresse i sammanhanget är också att regeringens proposition och konstitutionsutskottets betänkande över propositionen i maj 1973 har framställts i mycket stora upplagor och funnits tillgängliga för den intresserade. Det förtjänar också nämnas att det sedan i början av december förra året i bokhandeln har funnits utgåvor av den nya regeringsformen och den nya riksdagsordningen i den lydelse dessa fick genom riksdagens beslut i juni 1973. Även om informationen om grundlagsreformen enligt min mening har varit ganska utförlig på grund av massmedias insatser, har den dock framför allt rört vissa delar av reformen. Därför ser jag det som värdefullt att det, när reformen har antagits slutligt, genom en skrift av det slag som jag nyss nämnde blir möjligt att ge en bred och klarläggande information om reformens innebörd som kan nå alla i vårt land.

Herr talman! Det var redan den 18 januari som jag interpellerade statsministern och begärde att regeringen skulle omgående ta initiativet till en vittomfattande, objektiv och klarläggande informationskampanj om innebörden och innehållet i det nu vilande grundlagsförslaget. Alla begrep, skulle jag tro, att anledningen till denna interpellation var att jag ville få till stånd en offentlig debatt så fort som det över huvud taget var möjligt om behovet av information i denna viktiga fråga och om förutsättningarna för att ge denna information innan riksdagen skulle fatta sitt beslut. Efter interpellationen hände ingenting. Efter en underhandsförfrågan hos justitieministern fick jag så småningom veta att justitiedepartementet börjat arbeta med en broschyr, och för tio dagar sedan fick vi ta del av förslaget till denna broschyr. Förra måndagen gavs trycklov till informationsbroschyren. Herr talman! Jag är naturligtvis väldigt tacksam för att justitieministern i dag velat besvära sig med att tala om för riksdagen och för mig vad alla vet, och jag tackar för det. De kommentarer som jag därutöver önskar göra skall jag be att få spara till morgondagens stora debatt i grundlagsfrågan.

Herr talman! Jag hemställer att kammaren måtte besluta att till onsdagen den 17 april uppskjuta behandlingen av konstitutionsutskottets betänkanden nr 6, 7 och 8. Motiveringen för detta yrkande är följande. I remissdebatten för någon månad sedan påminde jag om att vi moderater under en lång rad av år försökt väcka debatt om vårt statsskick och vår demokratis grunder men att vi ändå inte lyckats åstadkomma det allmänna meningsutbyte som en ny grundlag borde förutsätta. Först nu — fem minuter i tolv, efter ett tjugoårigt grundlagsarbete — har en allmän opinion givit sig till känna, en opinion som vittnar om ett starkt engagemang från breda samhällsgruppers sida för vår demokratis arbetsvillkor. Det är beklagligt — strök jag under — att debatten kommit så sent. Men det är bra att den har kommit. Det är bra därför att den, trots alla övertoner, utgör ett kraftfullt uttryck för de strävanden att fördjupa och vitalisera demokratin som vi moderater hävdat under de senaste årens intensiva grundlagsarbete. Alla politiska partier har varit föremål för opinionens krafter. Det är möjligt att vi moderater fått motta ett större antal manifestationer än andra partier. Kritiken mot det nya grundlagsförslaget har ju främst riktats mot reglerna om monarkens ställning i samhället. Överslagsvis har tre av fyra meningsyttringar gällt detta avsnitt av grundlagskomplexet, medan den fjärde rört utformningen av rättighetskapitlet. Både då det gäller monarkens ställning och det grundlagsenliga skyddet för de mänskliga frioch rättigheterna har emellertid kritiken, av meningsyttringarna att döma, i stor utsträckning vilat på en missuppfatt ning om det nya förslagets innebörd. I många fall har kritikerna uppenbarligen inte haft klart för sig den verkliga innebörden av den nuvarande grundlagens regelkomplex. I andra fall har alltför långtgående slutsatser dragits av den nya lagens innehåll och syften. Genomgående har uttryckts farhågor för att den nya författningens syfte skulle vara att urholka monarkens ställning och att bredda vägen för ett republikanskt statsskick. Och nästan lika ofta har hävdats att det vilande grundlagsförslaget skulle ge ett väsentligt sämre skydd för de demokratiska rättigheterna än 1809 års grundlag. Som alla i denna kammare vet, eller i varje fall borde veta, är så ingalunda fallet. Ett bevarande av vår monarki har uttryckligen angivits som en förutsättning för författningsarbetet. Och även om grundlagsförslaget icke ger de garantier för de medborgerliga rättigheterna som vi moderater och även andra anser önskvärda och också krävt under hela grundlagsarbetet, ger likväl förslaget i detta hänseende de enskilda medborgarna ett bättre skydd än 1809 års författning. Opinionen har icke låtit sig övertygas. Den har bl.a. hänvisat till vissa mindre väl övervägda uttalanden av Sveriges statsminister, vilka jag i detta sammanhang knappast behöver återge. Statsminister Palme har visserligen efteråt sökt klarlägga innebörden av dessa uttalanden. Men det har inte skett på ett sådant sätt, att de många tvivlarna blivit övertygade. Alltjämt är många människor — alltför många människor — djupt oroade för det nya författningsförslagets egentliga syften. Skall man inte tro på statsministern när han öppet deklarerar att den nya grundlagen syftar till republik? På en statsminister som dessutom är främste företrädare för ett parti som har republikkravet inskrivet i sitt program? Sådana frågor är naturliga. Ett genomgående drag i de tiotusentals skrivelser som kommit oss moderater till del är krav på bättre information. Man påstår i dessa skrivelser att politikerna — som det brukar heta — försöker ”mygla på” folket en ny grundlag och att de inte velat informera på förhand. Politikerna har, säger man, avsiktligt fördolt för folket vad det är fråga om. Och man citerar med lätt genomskådad ironi första paragrafen i det nya grundlagsförslaget, ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, och frågar varför folket då inte blivit informerat. Dessa anklagelser är orättvisa. De är djupt orättvisa. I varje fall har vi moderater gjort allt vad som rimligen kan krävas av ett parti för att orientera våra medlemmar — dem vi kan komma åt — om förslaget. I få av de politiska partierna torde debatten ha varit så livlig som i vår krets. Men vi kan ändå inte komma ifrån att opinionen och de allt högljuddare kraven på bättre information vittnar om att något ändå måste ha brustit. Från statsmakternas sida har, till skillnad från vad fallet varit vid många andra viktiga ändringar i svensk lagstiftning, hittills icke vidtagits några särskilda åtgärder. Och massmedia har intill den allra senaste tiden visat ett anmärkningsvärt litet intresse för grundlagsarbetet som sådant. Men alldeles oberoende av vad som gjorts eller underlåtits utgör opinionen och kravet på bättre information en realitet, som vi här i riksdagen inte har rätt att negligera. Den omständigheten att vi är medvetna om att kritiken i stor utsträckning vilar på missförstånd i viktiga hänseenden om förslagets innebörd och syften stärker informationsbehovet — inte tvärtom. Det var mot den bakgrunden, herr talman, som jag för en och en halv månad sedan interpellerade statsminister Palme och begärde att regeringen skulle ta initiativet till en vittomfattande, objektiv och klarläggande informationskampanj om innebörden av och innehållet i det vilande grundlagsförslaget. Jag fick i går av justitieministern svar på interpellationen, sedan mina önskemål redan tillgodosetts och justitiedepartementet utarbetat en informationsbroschyr, som föreligger i korrektur. Trycklov har lämnats den 19 februari, och broschyren kommer att distribueras någon gång i mars månad till landets samtliga hushåll. Detta är bara bra. Det är precis vad vi har begärt. Men vi har också — i interpellationen, i konstitutionsutskottet och i debatter här i kammaren — krävt och förutsatt att informationsbroschyren skall ha distribuerats till landets hushåll, innan riksdagen går att fatta beslut i frågan. I det hänseendet har regeringen av någon besynnerlig anledning bestämt sig för att information skall ges och missuppfattningar klaras upp först efter det att riksdagen beslutat i grundlagsfrågan. Jag strök nyss under att opinionen och kravet på information är en realitet, alldeles oberoende av hur gott samvete vi riksdagsmän anser oss ha och alldeles oberoende av vår egen övertygelse om grundlagsförslagets förtjänster. Det borde därför vara en självklar skyldighet för oss att ta båda dessa företeelser på allvar. Det skulle vara i hög grad ägnat att rubba människornas förtroende för riksdagen, om medborgarna fick den uppfattningen att vi försöker pressa igenom förslaget här i kammaren så fort som möjligt för att först därefter söka lugna den oroade opinionen med en broschyr utsänd till hushållen efter det att det definitiva avgörandet fallit. På det sättet skall man inte bedriva upplysning. Ett sådant handlande är, menar jag, inte bara direkt utmanande utan också uttryck för en politisk självtillräcklighet som vi inte skall ägna oss åt. ”Vi vet att den nya grundlagen är bra. Vi struntar i vad folk tycker. Tids nog — då vi har beslutat — skall folk få reda på vad vi har beslutat.” Så skall det inte, så får det helt enkelt inte gå till. Vi talar alla här i riksdagen om vikten av att fördjupa och vitalisera demokratin. Begreppet gräsrötter — ett begrepp som jag själv tycker är en aning nedlåtande — präglar var och varannan debatt, som vi vet. Men när det verkligen visar sig föreligga en klar ”gräsrotsopinion”, som begär ytterligare upplysningar och förklaringar om ett förestående viktigt besluts innebörd, då svarar dessa förespråkare för en fördjupad och upplyst demokrati: ”Ja, information skall ni få. Men först efter det att vi har fattat vårt beslut.” Nej, herr talman, det är dumt — för att uttrycka sig enkelt — att inte vänta med ett beslut i en för landet viktig fråga till dess att folket har fått besked om frågans innebörd, det besked som människorna har begärt. Riksdagen har ingenting att förlora på någon månads dröjsmål. Vi har tvärtom allt att vinna på att inte alldeles i onödan tära på eller förslösa det förtroendekapital som utgör den yttersta förutsättningen för vårt arbete här i riksdagen. Som jag förutsatte i min interpellation har justitiedepartementet haft samråd med de politiska partierna om broschyrens utformning. Vi har fått framföra våra synpunkter på förslaget. De har visserligen inte beaktats i den utsträckning som vi skulle ha önskat, men avvikelserna är väldigt små, och jag har ingen som helst anledning att söka sak i den frågan. Det är bara på en punkt — och den är desto viktigare i principiellt hänseende — som regeringens broschyrförfattare inte har tagit hänsyn till våra önskemål, trots att vederbörande på ett förberedande stadium förklarade sig vara medvetna om det berättigade i vår kritik just på den punkten. Jag syftar på inledningen till den broschyr som nu håller på att tryckas, den inledning i vilken det framhålles att 1974 års vårriksdag då broschyren utkommer redan ”har tagit” det andra, avgörande grundlagsbeslutet. Hur vet man det? Broschyren utarbetades för några veckor sedan. Regeringen var då medveten om de krav som har rests från vår sida i konstitutionsutskottet på att beslut inte skulle fattas, förrän broschyren hade utsänts — krav som upprepats i andra sammanhang. Vi har för broschyrförfattarna framhållit att broschyren just därför måste utformas så, att det blivande riksdagsbeslutet inte föregrips. Även om man kan utgå ifrån att beslutet får ett visst innehåll, skall man inte på det här sättet föregripa beslutet. Men under arbetets gång har tydligen en ”högre hand” blandat sig i spelet. Vem den handen tillhör kan man bara gissa sig till. Den har alltså sett till att själva broschyrtexten förutsätter att riksdagen inte kommer att tillmötesgå opinionens krav på ett tidsbegränsat uppskov. Justitiedepartementet ”sätter sig” därmed helt enkelt på riksdagen. Det vittnar inte om respekt för riksdagen och därmed inte heller om respekt för de demokratiska arbetsformer på vilka riksdagsarbetet skall bygga. Intill dess att en olöst fråga har avgjorts skall inte justitiedepartementet utgå ifrån att ett beslut har fattats. Åt det gamla uttrycket ”Vad göras skall är allaredan gjort” har alltså minoritetsregeringen Palme givit nytt liv. Jag tycker att det är på något sätt betecknande för den maktfullkomlighet som regeringen även i andra sammanhang brukar ge uttryck åt.

Herr talman! Det yttrande som herr Bohman här har gjort och det yrkande som framställts ger anledning till några kommentarer. Från centerns sida har vi självfallet funnit det ytterst angeläget att ställningstagandet till det vilande grundlagsförslaget inte skulle forceras vid årets riksdag. Vi har därför eftertryckligen medverkat till att ett ordentligt rådrum skulle erhållas mellan sista allmänna motionsdagen och avgörandet i utskott och kammare. Det var av största vikt, menar vi, att alla motioner som berörde grundlagen noga kunde prövas innan frågan blev föremål för avgörande. Så har nu också skett efter uppnådd stor enighet. En enskild motion om folkomröstning om det vilande grundlagsförslaget har behandlats av konstitutionsutskottet och enhälligt avstyrkts av företrädarna för de i riksdagen representerade fem partierna. Likaså har utskottet, med stöd bl.a. av moderaterna, avstyrkt förslag att hela Att det är angeläget med en bred och seriös debatt i grundlagsfrågor — och just i en sådan fråga som det här gäller — är självklart, och därom behöver icke vidare ordas. Förutsättningen för seriös debatt är ju en god information. Därför har också centern i utskottet bidragit till att en informationsskrift kommer till stånd. Denna skrift är nu, som har sagts här tidigare, under utarbetande och kommer inom kort att utdelas till alla hushåll. I det här läget har moderaterna tagit detta med informationsskriften till intäkt för att på ett egendomligt sätt markera något slags oklarhet i hela ärendet. Jag frågar mig: Är detta något trick från moderaterna i syfte att försöka dölja någon sorts omsvängning inom partiet i sakfrågan? För inte kan det väl vara så att man är nöjd bara broschyren ligger i postlådan och att man dagen därpå kan gå till beslut och tillstyrka det vilande grundlagsförslaget? Så har under alla förhållanden moderaterna i utskottet sagt, vilket också framgår av det särskilda yttrandet till utskottets betänkande nr 8. Nu återkommer herr Bohman till detta med endast den förändringen att han vill att ytterligare några dagar skall förflyta från det att hushållen fått broschyren och till det att moderaterna kan säga ja till det vilande grundlagsförslaget. Inte heller herr Bohman har förutsatt att man skall ta hänsyn till någon reaktion från den stora allmänheten med anledning av broschyren. Svenska folket har rätt att här och nu få ett klart besked från moderaterna om dessa manövrer är ett försök att dölja en ändrad syn på hela grundlagsförslagets innehåll. Jag förutsätter att herr Bohman ger ett klart besked om huruvida moderaterna är beredda att så småningom stödja det nu vilande grundlagsförslaget i dess helhet. Det bör ges ett direkt svar på den frågan. Centerpartiet stöder ett avgörande i dag. Det vilande grundlagsförslaget är, som vi ser det, vida överlägset 1809 års regeringsform, och vi tvekar inte att ta vår del av ansvaret både för grundlagsförslagets innehåll och för det sätt på vilket det har tillkommit. Men debatten om förändringar och ytterligare förstärkningar av den nya grundlagen bör fortsätta. Vi kommer att medverka till en bred debatt, där alla medborgare får chans att vara med. Frioch rättighetskapitlet är redan nu under ytterligare utredning, och när förslagen kommer från utredningen finns det verklig anledning att seriöst fortsätta diskussionen. Beträffande monarkin har vi från centern motionerat om att förstärka den genom införande av kvinnlig tronföljd. Vi kommer självfallet att arbeta vidare efter den linjen. Herr talman! Med de här redovisade synpunkterna vill jag förorda att frågan om det vilande grundlagsförslaget avgörs i dag, och jag hemställer således om avslag på herr Bohmans yrkande.

Herr talman! Vi har från folkpartiets sida motsatt oss att grundlagsfrågan skulle snabbehandlas i riksdagen. Därför protesterade Per Ahlmark och jag redan vid riksdagens början mot planerna på att ta upp frågan i kammaren redan den 23 januari, innan motionstiden gått ut. Av samma skäl motsatte sig Per Ahlmark att frågan behandlades med exceptionell brådska i konstitutionsutskottet. Vi har varit kritiska mot delar av det vilande grundlagsförslaget, och vi har fört fram kritiken i många olika sammanhang. Denna kritik kvarstår, och vi återkommer med ett flertal ändringsförslag. Men möjligheterna att åstadkomma förbättringar ökar inte, om man väntar med beslutet i kammaren till den 17 april — också då kommer kammaren att ha att välja mellan att godta och att förkasta hela förslaget. Jag vill därför fråga moderaternas företrädare, med anledning av det framställda yrkandet: I vilka avseenden kan er inställning ändras genom att kammaren skjuter på beslutet till den 17 april? Herr talman! Att vi har gått emot en exceptionell snabbehandling i kammare och utskott innebär inte att vi kan godta vilka motiveringar som helst för ett uppskov. Därför menar vi att beslut angående det vilande grundlagsförslaget bör fattas av kammaren i dag.

Herr talman! Två invändningar bör ur saklig synpunkt anföras mot herr Bohmans förslag. Den första invändningen är att på grundval av broschyren någon debatt inte hinner uppstå bland medborgarna som skulle kunna påverka riksdagsledamöternas ställningstagande. Det är visserligen bra och tilltalande att allmänheten har kunskap om de frågor som behandlas av riksdagen, men kunskapen om grundlagen borde ju ha spritts långt tidigare, nämligen före det senaste riksdagsvalet. Jag är nog inte ensam om att anse att moderata samlingspartiet försummade — i likhet med de andra borgerliga partierna och socialdemokratin — att ta upp grundlagsfrågan i valrörelsen. Den försummelsen botas inte genom att svenska folket får en broschyr innan riksdagen fattar beslut. Om uppskovet med behandlingen blir längre — exempelvis till höstriksdagen, som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit — finns det däremot en reell möjlighet för medborgarna att utveckla den debatt som sent har kommit i gång och även en reell möjlighet att påverka riksdagens ledamöter. De som verkligen vill bidra till att denna möjlighet skapas måste därför stödja vpk:s krav på uppskov till höstriksdagen, vilket kommer till avgörande under den egentliga grundlagsdebatten. De som inte stöder detta krav men ändå talar om uppskov visar att de inte menar allvar med sitt tal. Den andra invändningen mot herr Bohmans förslag är att den broschyr som utges — såvitt vi känner manuskriptet — inte ger någon god och objektiv bild av grundlagsförslaget och av debatten omkring detta. Broschyren är i stället en partsinlaga från dem som svarar för grundlagskompromissen mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Vårt parti har för sin del inte kunnat godkänna manuskriptet. Våra förslag till ändringar har avvisats, och jag vill här uttryckligen förklara att vi inte står bakom broschyren. En broschyr mot vilken en rad vägande anmärkningar kan riktas ger inte den kunskap om grundlagsförslaget som medborgarna har rätt att kräva. Mot denna bakgrund är det ett både menlöst och meningslöst förslag som moderata samlingspartiet här ställer. Såvitt jag förstår tjänar det enbart syftet att utgöra en markering inför opinionen inom partiet. Herr talman! Vpk-gruppens yrkande om uppskov till höstriksdagen kommer senare upp till avgörande. Herr Bohmans yrkande kan vi av anförda skäl inte stödja, utan vi kommer att lägga ner våra röster.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag tror att alla vet var vi står. Men jag kunde inte underlåta att reagera mot och förvånas över de inlägg vi nyss har lyssnat till. De har förvandlat debatten till en debatt om någonting annat än vad det är fråga om, till en underlig skendebatt. Herr Boo talade om trick och manövrer och antydde att moderaterna skulle ändra ståndpunkt. Nej, vad vi har begärt framgick alldeles klart av mitt anförande, och jag skall väl inte behöva upprepa det för att det skall förstås av dem som inte velat lyssna. Vi står för grundlagsförslaget. Vi har varit med om överenskommelsen, och vi kommer att stå för den och rösta för den — den saken är alldeles klar. Men vi menar att eftersom det finns ett behov av information så skall det tillgodoses innan vi fattar ett beslut — något annat vore att ”sätta sig ” på opinionen. Den argumentation som herrarna här fört fram har formellt varit riktad mot mig och mitt parti, men i verkligheten har den varit riktad mot alla de människor som begärt att få reda på vad det här är fråga om innan riksdagsledamöterna trycker på sina knappar. Broschyren är en ”partsinlaga”, och därför skall den ut först efter det att vi har fattat vårt beslut, sade herr Johansson i Trollhättan. Ja, i så fall är den en partsinlaga mot opinionen. Den blir inte mindre partsinlaga om den skickas ut efter vårt beslut; kanske mera partsinlaga i själva verket om den skickas ut efteråt än om den går ut före beslutet. Broschyren skall bygga på det beslut vi enhälligt fattade här i riksdagen i juni månad förra året, och då är det ingen partsinlaga. Dessutom tycker jag att det — utom på en punkt — är ett bra jobb som man har gjort i justitiedepartementet. På ett enkelt, objektivt och vederhäftigt sätt har man förklarat vad det är fråga om. Jag sammanfattar mycket kort hur vi ser på frågan: Vi vet — och det vet samtliga här i kammaren som följt ärendet — att den opinion som gjort sig gällande till 95 procent bygger på missförstånd om det vilande grundlagsförslagets innebörd och syften. Men ni vet också — eller borde i alla fall veta — att just därför att den bygger på missförstånd är många människor ute i stugorna i landet djupt oroade. Vi vet att de har begärt att få bättre upplysning, bättre information om vad det gäller. Det har funnits många falska profeter ute i landet som har varit intresserade av att ge en missvisande bild av vad deras representanter här i riksdagen arbetat ihop. Varför skall man då fatta ett beslut innan broschyren har gått ut? Låt mig dra en parallell! Men — för säkerhets skull — hårdra inte den parallellen alltför mycket! Låt oss säga att en läkare uppsöks av en patient. Läkaren finner att det är nödvändigt att patienten opereras. Det är ingen besvärlig operation, men patienten måste underkasta sig den för att bli bra. Patienten är orolig och vet inte vad det är han ger sig in i. Han är rädd för operationen och för vad som kan följa efter den. Jag påstår att det inte finns någon läkare som vägrar att före operationen orientera sin patient om vad det är fråga om. Han talar om för vederbörande vad det gäller — även om han är medveten om att operationen måste genomföras. Med varning för hårdragning av sådana här paralleller anser jag att den är berättigad: Det finns en opinion, som vilar på missuppfattningar och missförstånd. Den opinionen begär att det skall utges en broschyr som skall klara upp missförstånden. Men innan den broschyren har gått ut till de svenska hemmen tar riksdagen ett beslut. Jag tycker att det är felaktigt, och det är stötande att bära sig åt på det sättet.

Herr talman! Jag noterar att herr Bohman, även om det har skett med irriterat tonfall, här klart har sagt att moderaterna är beredda att den 17 april ta det vilande grundlagsförslaget precis som det föreligger. Det är en klargörande och nödvändig redovisning som därmed gjorts — det måste ha varit innebörden av herr Bohmans senast hållna anförande. Jag tror att det är viktigt att den redovisningen gjordes. Det här förslaget bygger nämligen på en överenskommelse, och jag anser att det ur rent etisk politisk synpunkt finns anledning att partierna står för gjorda överenskommelser i sådana här frågor. Jag vill ytterligare en gång notera något som verkligen bör observeras: Herr Bohman säger att bara broschyren kommer ut — den broschyr som han själv säger är regeringens partsinlaga — är moderata samlingspartiet berett att gå till beslut och anta det vilande grundlagsförslaget utan att ta hänsyn till den reaktion på broschyren som kan komma från de många människorna. Det är ett mycket märkligt ställningstagande och en märklig redovisning som moderaterna gör. Vi från centern är beredda att initiera och föra en bred debatt, ur vilken det skall kunna komma fram förslag som kan ytterligare förstärka det nu vilande grundlagsförslaget.

Herr talman! De flesta som vill ha ett uppskov med det här beslutet vill naturligtvis ha det därför att de tror och hoppas att det därigenom skall bli ett annat beslut. Nu har moderaterna meddelat att de inte har tänkt sig att deras yrkande skall leda till att beslutet blir annorlunda efter ett uppskov. För att använda herr Bohmans liknelse: Vad patienten än säger skall operationen genomföras! Det var ju rätt avslöjande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i denna del av debatten. Men herr Bohman valde trist nog att ge sitt inlägg en polemisk utformning och kom med gamla klyschor om maktfullkomlighet och annat. Jag vill påpeka för kammarens ledamöter att på sitt sätt är den här informationsbroschyren ett unikt tillmötesgående mot ett enskilt parti. Moderaterna framförde önskemål om en sådan här broschyr med utförligare information direkt till hushållen och åberopade bl.a. de missuppfattningar som förelåg och de bekymmer man hade inom de egna leden i denna fråga. Vi tillmötesgick denna begäran. Det har lagts ned ett oerhört hårt arbete i justitiedepartementet på att få fram broschyren. Den kommer att utsändas i 4 miljoner exemplar till de svenska hushållen, vilket nästan aldrig skett förut i en sådan här fråga. Detta tillmötesgående av herr Bohmans önskemål, som vi tyckte var en gest, tar herr Bohman till utgångspunkt för en extra polemisk ton mot regeringen.

Operationen — det olyckliga uttryck som herr Bohman använde — företogs i så fall den 6 juni i fjol då riksdagen antog grundlagsförslaget. Det är inte bara det att liknelsen är dålig ur allmän synpunkt, utan den spelar på fördomen att arbetet skulle ha skett i hemlighet och att medborgarna icke skulle ha informerats. Det andra jag tycker var trist var när herr Bohman sade att det i den broschyr som nu är under tryckning står att beslutet är fattat. Vad göras skall är allaredan gjort — maktfullkomlighet. Jag vill bara upplysa herr Bohman om vissa grundläggande fakta. Det har lagts ned ett oerhört hårt arbete inom justitiedepartementet för att få fram broschyren så snabbt som möjligt. Målsättningen har varit att alla hushåll under mars månad skall få broschyren. För att detta skall ske måste det finnas ett färdigt heloriginal — som det trycktekniskt heter — den 20 februari, men tryckning startar självfallet inte förrän riksdagen fattat beslut. Där var alltså herr Bohmans anklagelse felaktig. Eftersom broschyren måste vara korrekt är det naturligt att där står — jag läser ur korrekturet: ”Den 6 juni 1973 fattade riksdagen efter två dagars debatt sitt första beslut. 1974 års vårriksdag har tagit det andra beslutet.” Men detta går inte i tryck förrän riksdagen har fattat sitt beslut. Fanns det då någonting i herr Bohmans ändringsförslag som på något avgörande sätt skulle ändra det här? Inom parentes sagt har i stort sett alla moderaternas ändringsförslag godtagits, och enligt vad de som arbetat med detta säger har det sakligt sett ofta varit bra ändringsförslag. Men i det ändringsförslag som herr Bohman lämnat till justitiedepartementet står det: ”Under denna vår kommer riksdagen att fatta ett andra beslut om den nya grundlagen, som träder i kraft den 1 januari 1975.” Det råder alltså ingen tvekan hos herr Bohman heller: Vad göras skall är redan gjort. Det kommer att bli så här, det är ingen missuppfattning på den punkten. I justitiedepartementets broschyr har man alltså förutsatt dagens beslut, och om det fattas så som en överväldigande majoritet här tycker kommer broschyren att gå i tryck. Här gäller det en oerhört liten detalj, och om den kan man ha olika meningar.

Det är återigen ett sätt att försöka tillmötesgå moderaternas önskemål, men detta försök till tillmötesgående besvarar herr Bohman med tal om maktfullkomlighet. Det är litet trist, och det tycker jag vi borde ha sluppit i dagens debatt. Man skall partierna emellan försöka visa litet generositet, när ett parti är angeläget om någonting. Och det är vad vi har gjort gentemot moderata samlingspartiet i det här fallet.

Herr talman! Statsministerns moraliserande inlägg tvingar mig att fortsätta debatten. Det är ett unikt tillmötesgående, säger herr Palme, och en ”gest” mot ett enskilt parti, när man låter utge utformationsbroschyren. Vi har tydligen helt olika uppfattningar om vad broschyren skall syfta till. Jag trodde att statsministern och hans kolleger i regeringen ansåg att broschyren skulle gå ut till svenska folket, att det var för folkets och inte för moderata samlingspartiets skull som socialdemokraterna lät föranstalta om tryckning av en broschyr i 4 miljoner exemplar. Om motsatsen verkligen var fallet är det ju en uppseendeväckande omsvängning i synen på oppositionen som herr Palme givit uttryck åt: att det skulle vara för vår skull man gjort denna ”gest”, och inte för folkets skull. Det menar inte herr Palme! Ni kan inte mena allvar när Ni står och säger att Ni gjort ”gesten” mot oss och inte därför att Ni begrep att människorna krävde information, att opinionen i mycket stor utsträckning vilade på missförstånd och att det behövdes en allmän upplysningskampanj om innebörden av det vilande grundlagsförslaget. Herr statsministern upprepade ordet ”trist” — jag vet inte hur många gånger: Trist trist trist! Det var trist att vi spelade på fördomen att grundlagen tillkommit i hemlighet bakom lyckta dörrar och att vi inte givit information. Jag vet inte när herr Palme kom in i kammaren i dag. Men om herr Palme hade varit här och om herr Palme hade lyssnat, hade Ni kunnat konstatera att jag förklarade att påståendena om att vi inte gjort någonting för att informera var väldigt orättvisa. I varje fall har vi i mitt parti gjort så mycket vi kunnat för att informera våra medlemmar. Att sedan debatten varit mycket lågmäld och pressen inte engagerat sig på det sätt den borde då det gäller en viktig grundlagsfråga är en annan sak. Jag vet inte hur mycket ni gjort i ert parti. Men jag sade att även om vi har alldeles rent samvete och även om vi är alldeles övertygade om att det här är ett bra grundlagsförslag, som vi bör ta, så är det en realitet och ett faktum att opinionen i mycket hög grad vilar på missförstånd och missuppfattningar om vad det här gäller. Jag sade också att vi är skyldiga att ta hänsyn till denna realitet. Det måste vara ett egenintresse för riksdagen att inte fatta ett beslut i en fråga, om vilken människorna är dåligt informerade. Det må vara deras eget fel att de inte är informerade, men faktum kvarstår att människorna i vårt land är djupt oroade och inte vet vad det är fråga om. Det är detta som varit bakgrunden till vårt handlande. Vi går inte emot grundlagsförslaget, eftersom vi tycker att det är ett bra förslag — med åtskilliga brister, men ändå ett bra förslag. Jag skall utveckla det närmare sedan, och då kommer herrarna kanske att ångra en del av det ni sagt för en stund sedan. Sedan skall vi klara upp det här med broschyren. När vi begärde en broschyr var syftet att broschyren skulle gå ut innan riksdagen fattade sitt beslut. När justitiedepartementet arbetat med den, måste man där naturligtvis ha varit medveten om att vi ville att broschyren skulle gå ut i förväg. Texten måste då utformas så att ingen blir bunden utan så att vi står fullständigt obundna när det gäller riksdagens ställningstagande till det krav som vi ställt. Det var det vi krävde, och det var på den punkten vi mötte förståelse bland dem som arbetade med broschyren i kanslihuset. Men man valde att redan i broschyren utgå från att riksdagen redan tagit ställning. Nu säger statsministern att det inte är för sent — broschyren är inte under tryckning. Jag har fått ett meddelande från justitiedepartementet där det anges att trycklov för broschyren lämnades den 19 februari. Det är mot den bakgrunden jag har riktat kritik mot justitiedepartementet. Jag tror på vad herr Geijers folk skriver till mig, men det kanske man inte skall göra.

Herr talman! Jag tror också på de uppgifter jag får. Men det är skillnad på att ge ett trycklov som innebär att man iordningställer ett original och ett trycklov som innebär att man faktiskt sätter i gång tryckpressarna. När det gäller broschyren stämmer inte det herr Bohman sade att man skulle ha något slags förutsättningslös formulering. Herr Bohmans eget förslag till formulering var: ”Under denna vår kommer riksdagen att fatta ett beslut om grundlagen.” Riksdagen kommer — ingen tvekan! Eftersom tryckningen startar efter beslutet kan man säga, vilket då är korrekt, att riksdagen har fattat beslut. Så gör inte detta till en fråga om maktfullkomlighet! Sedan frågar herr Bohman: Är inte folket intresserat av information? Jo, självfallet. Men i alla andra politiska frågor brukar vi använda den information som massmedia och partierna ger, och vi söker på det sättet sprida upplysning. Ibland förekommer en annons från någon myndighet. I många stora och för oss viktiga frågor har vi inte haft någon annan tillgång — och det har heller inte ansetts att vi skall ha det — än massmedia och vår egen partiorganisation för att få ut information. Men här sade moderaterna: Låt oss nu satsa statsmedel för att gå ut med en broschyr till vartenda hushåll och göra detta snabbt. Vi tror att vi hade klarat informationen på de vanliga vägarna, men moderaterna tyckte inte detta, och då gick vi dem till mötes. Här har vi alltså visat detta tillmötesgående, och det har nedlagts ett oerhört arbete för att snabbt få fram ett resultat. Men herr Bohman tycker inte att det är något tillmötesgående för hans synpunkter utan använder tillfället till att rikta angrepp. Det är detta jag tycker är trist. Av flera skäl har vi ingenting emot beslutet om en broschyr. Dels är säkerligen informationsbehovet i grundlagsfrågan mycket stort. Därför kan man vidta den unika åtgärden med en broschyr till varje hushåll i landet. Dels har vi därigenom knäckt en viktig princip, nämligen att detta kan komma att förekomma även i andra frågor i riksdagen, och det kan då vara värdefullt med ett genombrott för en ny princip som sålunda herr Bohman har medverkat till. Det trista i det hela är att herr Bohman inte kunde kosta på sig erkännandet att vi har sträckt oss väldigt långt för att möta hans önskemål utan att därmed ingripa i riksdagens ordinarie arbete.
Herr talman! Jag tror inte att det tjänar något till att fortsätta detta meningsutbyte. Jag vill bara påpeka att vad frågan gäller är om riksdagen skall fatta beslut före eller efter det att informationsbroschyren har distribuerats till hushållen. Broschyren kommer att distribueras i mars. Riksdagen har alltså god tid att under vårens lopp fatta beslut efter det att broschyren har utsänts.
Herr talman! Efter den här trista debatten tycker jag att det framstår som alltmera klart, att det enda rimliga förslag som är framlagt och som jag hoppas riksdagens ledamöter skall stödja är vpk:s förslag, att behandlingen av det vilande grundlagsförslaget uppskjutes till höstriksdagen.

Herr talman! Det förekom några ord i statsministerns senaste inlägg att beslutet om utgivande av en informationsbroschyr efter fattat riksdagsbeslut skulle ses som genombrott för en ny princip.

Det andra läget, då en informationsbroschyr går ut efter beslutet, är givetvis mindre kontroversiellt, om riksdagen i enighet skulle besluta i en viss riktning. Redan det förhållandet att man inom riksdagen har delade meningar gör att utsändandet av en broschyr även efter beslutet i riksdagen kan komma att uppfattas som en partsinlaga från dem som har företrätt majoriteten, Vi har från allmänna liberala utgångspunkter varit mycket tveksamma att ge vårt biträde till att en broschyr skulle ges ut. Eftersom det av ett annat parti har ansetts vara en mycket angelägen sak, har vi emellertid inte velat motsätta oss själva utgivandet. Däremot har vi funnit att det är riktigast att det formella och reella ansvaret för en sådan broschyrs utformning vilar på Kungl. Maj:ts kansli. Det är skälet till att folkpartiet inte har gått in i någon detaljdiskussion.

En sådan informationsfråga måste noga prövas från fall till fall.
Herr talman! Två saker framstår avslutningsvis som klara. Man är enig om att folket bör få information via en broschyr. Man är också enig om att partiernas ställningstagande i denna fråga här i riksdagen inte kan påverkas av folkets eventuella reaktioner på de informationer det får via en broschyr. Under sådana förhållanden kan jag omöjligen finna att det skulle utgöra en principfråga huruvida denna broschyr utkommer före eller efter beslutet här i riksdagen. Däremot ligger det någonting i det herr Helén senast sade, att skall en informationsbroschyr av det här slaget utges så är det principiellt riktigast att utge den efter det att riksdagsbeslutet är fattat. Då får broschyren mindre karaktär av partsinlaga och mer karaktär av information till medborgarna om ett av partierna under stor enighet fattat beslut.

Herr talman! Tryggheten i och respekten för grundlagarna har hävd i vårt land. Detta gör att alla förslag i syfte att förändra eller reformera stadgandet om grundlagsskyddet eller styrelseskicket på ett allvarligt sätt engagerar och intresserar människor i alla åldrar. Detta bör också förplikta till att en debatt i dessa frågor förs seriöst och måttfullt. Lika självklart bör det vara att i besluten samla en så bred politisk majoritet som möjligt. Först då känner de många och kanske osäkra människorna den trygghet i grundlagen som är den djupa meningen med lagen. Försök att vinna tillfälliga partipolitiska eller personliga poänger vid behandling av grundlagsfrågor främjar således inte tilltron till det djupa allvaret i grundlagsskyddet. Ungefär så inledde jag mitt anförande när riksdagen den 5 juni förra året debatterade det nu vilande grundlagsförslaget. Jag tycker att de här synpunkterna är lika aktuella i dag. förslaget var det under betydande enighet i de stora och väsentliga avsnitten. Förslaget hade föregåtts av ett mångårigt utredningsarbete, och man hade haft seriösa diskussioner och överläggningar för att finna samlande lösningar. Den som i dag vill göra sig till tolk för värderingar av annat slag i detta avseende är ute i andra syften än att främja tillkomsten av en förbättrad grundlag. Innan jag går in på de frågor som oftast förekommit i den under senare tid aktuella debatten vill jag erinra om de stadganden som finns i första kapitlet i den nya regeringsformen. Redan första paragrafen innehåller folksuveränitetens princip, nämligen att all offentlig makt skall utgå från folket och att folkviljan skall uttryckas genom allmänna val med allmän och lika rösträtt. Den svenska folkstyrelsen skall förverkligas genom representativt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Att den kommunala och den landstingskommunala självstyrelsens roll så klart är inskriven i grundlagen finner vi i centern mycket avgörande och tillfredsställande. Med centerns decentralistiska ideologi är det självklart att på allt sätt slå vakt om och vidareutveckla den kommunala självstyrelsen. Lika viktigt är det för oss att den regionala självstyrelsen byggs ut och förankras i författningen. En fråga som har förekommit i den aktuella debatten är de medborgerliga frioch rättigheterna samt deras ställning i det nya grundlagsförslaget. Vad man i den debatten nästan helt har bortsett från är att de mänskliga frioch rättigheterna endast i mycket begränsad omfattning skyddas i 1809 års regeringsform. I vissa sammanhang har den filosofin förts till torgs att bara det att man inte har nämnt vissa frioch rättigheter i den gamla regeringsformen skulle vara ett bättre skydd än att de finns förtecknade i den nya grundlagen. Detta måste vara en total felsyn. I den nya regeringsformen finns åtskilliga av de tunga frioch rättigheterna fastslagna, så att de endast kan ändras eller inskränkas genom grundlagsändring. Bl.

Flera av de här uppräknade stadgandena finns inte i 1809 års regeringsform, varför det vilande grundlagsförslaget måste betraktas som en klar förbättring när det gäller att värna de medborgerliga frioch I kap. 2 ges dessutom ytterligare bestämmelser om frioch rättigheter och personligt skydd i övrigt. Det gäller yttrandefrihet, informationsrätt, mötesfrihet, demonstrationsrätt, föreningsfrihet, religionsfrihet och rörelsefrihet. Vidare säger bestämmelserna i detta kapitel att varje medborgare skall vara skyddad mot att myndighet tvingar honom att tillhöra förening eller trossamfund eller att avslöja sina åsikter. Detta är, som alla uppfattar det, mycket väsentliga och för den enskilde avgörande frågor. I den aktuella debatten har särskilt frågan om att dessa rättigheter kan ändras genom vanlig lagstiftning varit föremål för mycket underliga värderingar. Självfallet kan ingen tillerkännas så obegränsade frioch rättigheter att detta kommer att inskränka på andras lika självklara frioch rättigheter. En fördel i det nya förslaget är att där klart anges att endast lag — alltså inte som nu även regeringsförordning — kan "reglera dessa gränsdragningar. Om man alltid har klart för sig att grundlag står över vanlig lag måste det vara lika självklart att alla gränsdragningar mot grundlagen måste diskuteras och avgöras med stor aktsamhet och med grundlagens anda innefattad i lagregleringen. Den riksdagsmajoritet som inte har detta klart för sig måste givetvis vara beredd att ta sin dom vid nästkommande allmänna val. Däri ligger den garanti som alltid skall finnas i en fri demokrati. Nu råder det ändock stor enighet om önskvärdheten av att ytterligare kunna precisera stadgandena i kap. 2. Förra årets riksdag beslutade också om en utredning med uppgift att ”i hela dess vidd på nytt överväga frågan om reglering i grundlag av skyddet för den enskildes frioch rättigheter”. Utredningen skall lägga fram sitt förslag i början av nästa år, och en eventuell ändring skall under innevarande normala mandatperiod kunna antagas som vilande grundlag och beslutas av riksdagen efter 1976 års ordinarie val. Det finns anledning att hoppas på en fortsatt konstruktiv och givande debatt i dessa frågor inför det fortsatta avgörandet. En annan fråga som kommit i förgrunden i den aktuella debatten är kungens ställning. Den nya författningen befäster den monarkiska statsformen. Redan i första kapitlet slås fast att konungen är rikets statschef. Tankar på republik saknar helt aktualitet i det här sammanhanget. Vi vill för vår del beklaga att inte riksdagen i samband med författningsreformen befäster konungadömet ytterligare genom att införa kvinnlig tronföljd. Då man är på det klara med att monarkin skall vara kvar, kan vi inte finna något sakligt skäl för att gå emot denna reform. Den skulle som vi ser det på ett naturligt sätt återspegla den moderna synen på kvinnans likaberättigandé med mannen. Kravet på kvinnlig tronföljd kommer tillbaka redan vid årets riksdag i form av en centermotion. Någon oklarhet råder alltså inte om monarkins vara eller inte vara. Den som menar att den nya författningen innebär ett steg mot republik är ute i ogjort väder. En annan sak som också preciseras är vilka uppgifter konungen i fortsättningen skall ha. Förslaget innebär att han som rikets statschef skall vara landets främste företrädare. Han skall ha väsentliga representativa uppgifter, fungera som en nationell symbol. Han skall inte deltaga i regeringens sammanträden och beslut och inte underteckna regeringens utgående expeditioner. Men det skall ändå åligga statsministern att hålla konungen informerad. Vid behov skall regeringen sammanträda för information till konungen, med honom som ordförande. Konungen skall också som hittills vara ordförande i utrikesnämnden och därmed bli informerad om våra utrikes angelägenheter. Han behåller även sin immunitet: Han kan således inte åtalas för sina gärningar. De ändringar som genomförs ligger väsentligen på det formella planet. Vi vet ju alla att konungen sedan länge i huvudsak haft representativa plikter och saknat inflytande på de politiska beslut som fattas. Att stå helt utanför och över politiken och iaktta fullständig neutralitet till partierna och andra meningsriktningar i samhället har varit våra konungars främsta strävan under senare decennier. Just i denna dokumenterade vilja att på opartiskt sätt fullgöra monarkens roll i en modern demokrati ligger som jag ser det ett huvudskäl till den allmänna uppskattning de tillvunnit sig hos vårt svenska folk. Däri ligger förklaringen till att republikfrågan saknar egentlig aktualitet i dag. Mot denna bakgrund finner jag det i hög grad egendomligt att människor går till storms mot grundlagsförslaget i det uppgivna syftet att slå vakt om kungen. Givetvis kan man i paragrafer på olika sätt utforma den symbolroll som konungen skall ha. Men jag kan inte förstå annat än att det vilande förslaget helt harmonierar med de principer, som varit vägledande för våra kungars utövning av statschefsämbetet under senare decennier. Den enda maktbefogenhet av någon praktisk betydelse som kungen har i dag men som han inte kommer att ha kvar med den nya författningen är att utse ny regeringsbildare. Givetvis kan man hysa olika uppfattningar om vilken lösning som är bäst. Två saker skall man emellertid komma ihåg då man diskuterar frågan. Till att börja med har frågan faktiskt prövats mycket ingående i båda de utredningar som föregått det förslag som nu föreligger. Det betyder självfallet att man här verkligen har gjort den prövning som bör göras i en sådan här mycket väsentlig fråga. Olika lösningar har diskuterats innan man uppnått full enighet om det som nu är inskrivet i förslaget — dvs. att talmannen skall överta just den här uppgiften. Det är alltså inte något hastigt tillkommet inslag. Man måste beakta att det verkligen har gjorts ordentliga utredningar och prövningar i denna fråga. Det kan också finnas skäl till att kungen inte skall ha den här uppgiften under sitt ämbete, då det i olika situationer säkerligen också för kungen kan vara bra att slippa agera just i dessa frågor. Nära samband med frågan om monarki har frågan om formerna för riksdagens öppnande. Jag kan konstatera att den inte är en grundlagsfråga. Den berörs inte av författningsförslaget utan får lösas i annan ordning. För mig är det självklart att det även i framtiden skall förekomma en högtidlig ceremoni, som markerar den viktiga händelsen att svenska folkets valda ombud återupptar sitt arbete i en ny riksdag. Att statschefen skall medverka i värdiga former är alldeles självklart. Till sist några få ord om det krav på folkomröstning i författningsfrågan som förts fram i sista stund. Ett enhälligt konstitutionsutskott avstyrker en sådan omröstning. Jag har utan betänkligheter kunnat ansluta mig till hemställan om avslag på motionsyrkandet om folkomröstning. Jag kan inte se hur en folkomröstning om ett förslag som alla de stora partierna stöder och är eniga om skulle kunna bli meningsfull. Tanken måste vara att alla partier gemensamt sätter sig över folkmajoritetens vilja. Skulle något så alvarligt hända får väljarna uttala sin dom i nästa val. Förslaget måste godtas i sin helhet eller förkastas i sin helhet. Det måste vara en mycket svår — för att inte säga omöjlig — uppgift att genomföra en folkomröstning om ett så omfattande och invecklat förslag som det föreliggande. Herr talman! Med det anförda hemställer jag att der vilande förslaget till ny regeringsform och ny riksdagsordning måtte antagas av riksdagen. Även i övriga delar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.